: Herr talman! Det var en alldeles riktig tolkning från herr Adamssons sida att vad jag talade om var en möjlighet för personalorganisationerna att utse representanter i kommunala styrelser och nämnder; det framgår ju för övrigt också av motionen. Men herr Adamsson svarade inte direkt på den fråga jag ställde, och jag tror det är viktigt för de kommunalanställda att få ett besked om hur konstitutionsutskottet ser på dessa problem. Frågan är alltså vad konstitutionsutskottet anser om den gällande lagstiftningen. Hindrar den en sådan representation för de anställdas organisationer som jag här har talat om eller utgör den inte något sådant hinder enligt konstitutionsutskottets "bedömning? Om den utgör ett hinder, vill konstitutionsutskottet ha en ändring till stånd på den punkten eller vill man det inte?

Herr talman! Eftersom jag är ordförande i ett av de centrala råd som ifrågavarande motioner delvis berör och som har omnämnts i debatten vill jag understryka vad som sagts i konstitutionsutskottets utlåtande, nämligen att förberedelser görs för en försöksverksamhet på detta område. I det centrala rådet, där det finns representanter för de olika huvudorganisationerna, är vi överens om uppläggningen, men vi har ännu inte fått fram detaljbestämmelser. Däremot vill jag försäkra att om det behövs ändring i kommunallagarna kommer vi att lägga fram förslag om sådana ändringar. Vi har begärt förslag från de ifrågavarande landstingen beträffande vilka områden försöksverksamheten skall omfatta, och vi avser att anordna sådan försöksverksamhet på olika nivåer. Det gäller inte bara företagsnämnderna utan frågan är även hur man i olika styrelser och nämnder skall kunna få en lämplig representation. Detta arbete pågår alltså, och jag instämmer i konstitutionsutskottets yttrande att man skall avvakta resultatet av de försök som nu igångsätts och de förslag som centrala råden kan komma att framlägga.
Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad herr Bengtsson i Landskrona framfört i ärendet. Med anledning av vad herr Enskog anförde vill jag säga några ord. Jag fick den uppfattningen av herr Enskogs anförande att han har klart för sig att det föreligger behov av en lagändring på detta område. Detta ligger således ganska nära vad herr Bengtsson i Landskrona har efterlyst i denna fråga. Personligen har jag den uppfattningen att det är ett minimikrav att de kommunala företagsnämnderna i avvaktan på de fortsatta övervägandena skall bli jämställda med de statliga företagsnämnderna. Sådana ärenden bör även i fortsättningen kunna tas upp här. Enligt vår uppfattning föreligger inga möjligheter och ingen kompetens för att kunna göra dessa avgöranden utan en lagändring, vilket innebär en klar obalans mellan den kommunala och den statliga sektorn. Vi vill att det skall ske en snabbare utjämning på detta område. Nyanserna kan kanske skönjas efter denna diskussion, men konstitutionsutskottet borde ha varit något mera positivt i sin skrivning. Herr Adamsson sade att utskottet inte är så negativt. Jag trodde att han tänkte säga »som framgår av skrivningen» men han ändrade sig på den punkten. Jag ber att få yrka bifall till motionen IT: 362.

Herr talman! Förslaget till lag om otillbörlig marknadsföring syftar till att skapa garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga metoder. En sådan lagstiftning bör därför kunna bli ett viktigt hjälpmedeli en aktiv konsumentpolitik. Den centrala bestämmelsen i lagen utgöres av en generalklausul som gör det möjligt att förbjuda reklamåtgärd eller annan vid marknadsföring företagen handling som kan anses strida mot god affärssed eller betraktas som otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Det är dels den vilseledande reklamen, dels de s.k. tilläggserbjudandena och rabattmärkena som man med hjälp av lagens bestämmelser vill komma till rätta med. Tillämpningen av lagstiftningen har anförtrotts ett marknadsråd som är ett organ med dömande uppgifter, och sedan har man även tänkt sig en särskild konsumentombudsman. Förbud enligt generalklausulen meddelas av marknadsrådet, men frågor om utdömande av vite skall handläggas av domstol. Näringsidkaroch konsumentintressen skall vara företrädda i rådet. Konsumentombudsmannen <sskall övervaka marknaden och föra det allmännas ta lan inför marknadsrådet. De särskilda straffbestämmelserna skall tillämpas av de allmänna domstolarna; allmänt åtal får emellertid bara väckas efter anmälan eller medgivande av konsumentombudsmannen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1971. Detta är i mycket komprimerad form själva innebörden i det föreliggande förslaget. Man kan givetvis fråga sig, om det i ett samhälle med fri marknadshushållning, vidsträckt näringsfrihet, konkurrensfrihet och avtalsfrihet skall vara nödvändigt med en lagstiftning av föreslagen typ. Borde det inte vara möjligt för näringslivets egna organisationer att i samarbete med företrädare för konsumentintressena få till stånd en sådan marknadsföring av olika varor och tjänster, att denna fungerar på ett sunt och riktigt sätt?

Det är uppenbart att det allmänna under sådana förhållanden inte kan undandra sig sitt ansvar för att marknadsföringen och reklamen av varor och tjänster bedrivs i former, som inte strider mot konsumenternas berättigade intressen. Den föreslagna lagen får därför betraktas som ett uttryck för detta ansvar. Några delade meningar på den punkten har inte heller kommit till uttryck under utskottsbehandlingen. Det övervägande antalet remissinstanser har, vad beträffar lösningen av de organisatoriska frågorna, tillstyrkt eller lämnat förslaget utan erinran. Det stora antalet motioner som remitterats till och behandlats i utskottet vittnar om att lagförslaget varit föremål för stor uppmärksamhet och stort intresse. Detta intresse har i huvudsak varit inriktat på procedurfrågor, rättssäkerhetsfrågor, förhållandet till tryckfriheten och frågor om nordisk enhetlighet på marknadsföringsområdet, ofullständig prisangivelse m.m. Vad beträffar den nya lagstiftningen och förhållandet till tryckfriheten har det från flera motionärers sida uttryckts farhågor för att konflikt i fråga om rättstillämpningen, då det gäller gränsdragningen mellan tryckfrihetsförordningen och den nya lagen, lätt kan uppstå särskilt under det inledande skedet av lagens tillämpning. Med anledning härav har utskottet kraftigt understrukit, att det är självfallet, att den föreslagna lagstiftningen måste tillämpas på ett sådant sätt att den inte kommer att innebära ett intrång på det av tryckfrihetsförordningen skyddade området. Tryckfriheten, såsom den garanteras av tryckfrihetsförordningen, har till syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och utgör en av grundvalarna för vårt demokratiska statsskick. Annonsoch reklamtext i samband med marknadsföring av varor och tjänster är inte av sådan art, som tryckfriheten avser att värna om. Begränsas ingripandet mot reklam i tryckt skrift till framställningar som har rent kommersiellt syfte, torde en rättstillämpning enligt den föreslagna lagstiftningen inte behöva kollidera med tryckfrihetsförordningens grundsatser.

Detta kan få, menar motionärerna, negativa återverkningar på det nordiska samarbetet. Utskottet delar departementschefens bedömning, att man för närvarande bör låta de bestämmelser, som återfinns i 1931 års lag om illojal konkurrens och rör yrkeshemligheter, mutor och bestickning, fortleva tills vidare. För en ändring i dessa regler krävs ytterligare utredning. I och för sig skulle naturligtvis en nordisk rättslikhet på detta område vara av praktiskt värde. Enligt utskottets mening kan man förvänta att det eftersträvade ökade ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna kommer att leda till att åtgärder vidtas för att säkerställa största möjliga nordiska enhetlighet i rättstillämpningen även på detta område, när så befinnes erforderligt. Utskottet har också haft att behandla motionsyrkanden om att frågan om ekonomiskt förtal och förtal mot juridiska personer upptas till förnyad utredning. Med ekonomiskt förtal menas förtal som riktar sig mot fysisk eller juridisk person och som medför ekonomisk skadeverkan för denne men som inte innebär angrepp mot vederbörandes personliga heder. Utskottet delar departementschefens uppfattning att frågan om ekonomiskt förtal hör hemma, inte i en lag om otillbörlig marknadsföring utan i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Departementschefen framhåller att allmänna bestämmelser i ämnet får tas upp i annat sammanhang. Därmed anser jag mig ha bemött det i reservationen II av herrar Ebbe Ohlsson och Wachtmeister framställda yrkandet. Beträffande ofullständig prisangivelse uttalade tredje lagutskottet vid 1969 års riksdag i utlåtande nr 24 att om priser för utbjudna varor i annonser och butiker anges utan inräknande av mervärdeskatt, så kan detta i många fall leda till att konsumenter vilseleds.

Herr talman! Så långt anluter jag mig till utskottets hemställan. Vid G i utskottets hemställan har av mig och några medreservanter fogats en reservation, betecknad III, beträffande frågan om rätt att föra talan mot marknadsrådets beslut. Vi reservanter anser att de beslut som marknadsrådet har att fatta i många fall kan komma att få en mycket stor ekonomisk räckvidd. Med hänsyn härtill och för att befästa rättssäkerheten borde det vid behandlingen av marknadsföringsmål finnas möjlighet till överklagande av marknadsrådets beslut. Någon utredning finns inte om lämplig prövningsinstans över marknadsrådet. Enligt vår mening borde det därför snarast möjligt utarbetas och för riksdagen framläggas förslag till en instansordning i marknadsföringsmål, som gåve möjlighet till prövning av marknadsrådets beslut.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

Herr talman! Det råder stor enighet inom utskottet om lagförslaget om otillbörlig marknadsföring. Utskottet anser att det måste skapas effektiva garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga metoder. Konsumenternas intressen måste skyddas, och lagen utgör en viktig del i denna strävan. På ett par punkter har det uppstått skiljaktiga meningar. Vid punkten C i utskottets hemställan rörande marknadsrådets rättsliga funktioner finns en reservation I som i viss utsträckning utgör en formuleringsdiskussion, men som också visar en viss tveksamhet hos reservanterna att helt ansluta sig till departementschefens och utskottsmajoritetens uppfattning. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna kan dock biträda motionerna I: 1139 och II: 1336. Beträffande detta avsnitt är man i stort sett ense. Reservanterna slutar liksom utskottsmajoriteten med ett påpekande att det är »önskvärt att rättsutvecklingen på området utvecklas efter enhetliga linjer inom Norden». Utskottsmajoriteten tillägger emellertid att intresset härav dock inte kan anses väga så tungt att man bör avstå från att tillskapa ett specialorgan som bedöms erforderligt för att det väsentliga syftet med lagstiftningen, hänsynen till konsumentintresset, skall kunna tillgodoses. Detta leder klart till att motionerna I: 1139 och II: 1336 bör avslås. Reservationen III vid punkten G i utskottets hemställan visar på större skiljaktighet mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. »De beslut som marknadsrådet har att fatta kan i åtskilliga fall komma att få en mycket stor ekonomisk räckvidd», skriver reservanterna. Med hänsyn härtill och till vikten av att befästa rättssäkerheten vid behandlingen av marknadsföringsmålen vill man därför ha möjligheter att överklaga marknadsrådets beslut. Reservanterna föreslår därför att det snarast möjligt utarbetas förslag i denna riktning och att riksdagen beredes tillfälle att ta ställning till instansordning i marknadsföringsmål som ger möjlighet till överprövning av marknadsrådets beslut. I likhet med <departementschefen framhåller utskottet att den nu föreslagna ordningen inte innebär någon absolut nyhet. Bl. a. gäller redan nu att näringsfrihetsrådets beslut enligt konkurrensbegränsningslagen inte får över klagas. Vidare erinras om att arbetsdomstolens avgörande inte kan föras vidare till högre instans. Här finns ett område som ofta är av mycket stor betydelse och omfattande räckvidd för arbetsmarknadens parter. Denna ordning har gällt under många år. Här finns ingen överklagning och inga möjligheter att gå vidare. Jag tycker att detta är beaktansvärt och att det bör tagas med vid den bedömning som nu sker. Utskottet erinrar om att marknadsrådet har givits en sammansättning som garanterar att dess rättstillämpning kommer att fylla högt ställda krav på rättssäkerhet. En ytterligare rättssäkerhetsgaranti ligger i att enligt marknadsföringslagen frågor om utdömande av vite, som rådet har förelagt, med stöd av generalklausulen skall prövas av allmän domstol.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

Herr talman! För att få den riktiga bakgrunden till reservationerna i tredje lagutskottets förevarande utlåtande är det viktigt att beakta vad den utredning anförde, som år 1966 avlämnade sitt betänkande med titeln Otillbörlig konkurrens. Utredningen lade fram förslag om en generalklausul mot ohederliga konkurrensåtgärder och särskilda bestämmelser mot vilseledande reklam, företagsspioneri, missbruk av företagshemligheter, tekniska förebilder och tekniska föreskrifter samt om bestickning och tagande av muta i näringsverksamhet. Hittills har utredningens betänkande resulterat i en proposition, som bara tar upp en liten del av hela detta fält. Jag vill redan från början säga att utredningen utfört det arbete som redovisades i nämnda betänkande i nära samarbete med de olika nordiska länderna inför ett kommande ekonomiskt nordiskt samarbete. Inför ett ökat gemensamt varusortiment i Norden ansåg man det vara utomordentligt väsentligt att de nordiska länderna när det gällde konkurrensen och konkurrenstillämpningen hade en något så när likartad lagstiftning. Nu har man emellertid från svensk sida helt frångått de utfästelser som då gjordes om nordiskt samarbete. I den konkurrensekonomi vi har måste vi se till att den fria konkurrensen inte i onödan begränsas på ett ur allmän synpunkt skadligt sätt. Det är viktigt att lagstiftningen utformas så att producenten inte hindras från att så att säga komma till tals med konsumenten. Avvägningen är utomordentligt svår. För vad menar vi med fri konkurrens? Om vi lägger verklig frihet i begreppet innebär detta att producenten också skulle ha rätt att välja marknadsföringsmetod. Så blir nu inte fallet när tredje lagutskottet i samband med behandlingen av proposition 57 här instämt i departementschefens förslag att en lag mot otillbörlig marknadsföring bör komma till stånd. Herr talman! Stor makt innehas numera av handeln. Om man produktutvecklar en ny vara — och det är en utomordentligt dyrbar och kostsam procedur — bör detta givetvis följas upp av marknadsföring av varan. Här finns emellertid en broms, handeln. Det gäller att i första hand övertyga handeln om att varan bör marknadsföras och få plats i den trängsel som råder på hyllorna — inte minst i våra allivsaffärer och liknande. Att få fram varan där har hittills i hög grad underlättats av att man låitit jippon eller speciella förmåner följa med varan. Handeln har då ställt sig mer villig att exponera den. Givetvis kan priset användas som marknadsföringsmetod. Där har handeln dock möjlighet att använda producentrabatteringen för prisnedsättning på annan vara. Konsumenten kan aldrig vara säker på att producentens prissänkning kommer honom till del. Det är en av följderna av att vi tog bort bruttoprissättningen — vilket jag personligen tycker var riktigt. Nu säger man i stället att vi måste ha ett förbud mot metoder som är etiskt och moraliskt förkastliga. Därvidlag kan man diskutera tilläggserbjudanden och rabattförmåner. Att jag köper 5 kg kaffe och får 1 kg kaffe gratis kan ingen tycka vara en otillbörlig marknadsföring. Men hur är det med de lappar som ligger i kaffeburkarna och ger mig möjlighet att köpa rabatterade silverskedar. Är det otillbörligt? Finns det ett nära sammanhang mellan det malda kaffet och kaffeskedarna? Jag låter frågan stå öppen. Som motiv till de här förbuden har man för det första anfört att jippon kostar mycket pengar och fördyrar varan, för det andra att det drar konsumenternas uppmärksamhet från det väsentliga, nämligen pris, kvalitet och service, och för det tredje att det komplicerar bedömningen för konsumenterna av köpets verkliga värde. Herr talman! Prisfrågan bör knappast höra hemma i en lag om otillbörlig konkurrens. Då skulle — jag vet att det finns krafter som vill det — all reklam kunna förbjudas eftersom givetvis reklam fördyrar varans slutpris. Samtidigt är det väl ingen som vill förneka den konsumentupplysande funktion som finns i reklamen. När det gäller pris och kvalitet måste konsumentkunskapen vara det väsentliga. För kunskap om varor och varors marknadsföring är det enda som kan garantera konsumenten en riktig bedömning av varans värde. Så kommer vi till frågan om i vad mån tilläggserbjudanden komplicerar konsumentens bedömning. Jag anser nog att de gör det och detta kan motivera lagstiftning på området. Om jag köper ett paket cornflakes kan jag köpa ett trädgårdsparasoll billigt. Motivet för att köpa paketet är antingen att jag vill ha cornflakes och betalar priset eller också att jag vill ha både cornflakes och parasollet och i så fall betalar cornflakespaketet och parasollet eller att jag bara vill ha parasollet — i så fall har jag pålurats en produkt som jag inte vill ha. Jag har velat påpeka de här sakerna därför att de ändå utgör bakgrunden till den nya lagstiftning som här föreslås. Problemkomplexet är svårt och inte förenklas det av det faktum att förutom att det centrala i lagen är tillkomsten av en generalklausul som gör att man kan utfärda förbud mot en viss. form av reklam eller andra handlingar, så kommer också förslag om vissa straffbestämmelser rörande åtgärder i marknadsförande syfte. Dessa gäller just sådana här tilläggserbjudanden och inte minst rabattmärken som vi i form av trading stamps som väl är har varit befriade från hittills i vårt land. Man säger emellertid klart, att för att vara tillåtligt skall ett erbjudande ha ett rimligt och naturligt samband med varan, och det är här som jag anser att svårigheterna kommer in. Det kommer att förorsaka marknadsrådet åtskilligt juridiskt huvudbry — detta torde stå utom allt tvivel. Jag vill påpeka att vitesföreläggandet vanligtvis skall följa ett förbud. Men det finns två undantag när detta inte är nödvändigt. Det ena är när förbudet gäller ett statligt företag och det andra är när man anser att det kan ha prejudicerande karaktär — överenskommelse har kanske redan träffats mellan konsumentombudsmannen och producenten om att frångå den otillbörliga marknadsföringen men man vill ändå ta upp saken i marknadsrådet för att få ett prejudikat. Vid tredje lagutskottets utlåtande finns tre reservationer fogade. Den första gäller marknadsrådets rättsliga funktioner. Principiellt måste man ställa sig frågande till riktigheten av att ur den allmänna rättsskipningen bryta ut vissa uppgiftsområden; motiveringen för åtgärden är att åklagare och domstolar inte kan ha tillräcklig erfarenhet av förhållandena inom dessa områden. Men om vi följer rättegångar vid en underrätt kan väl var och en av oss göra konstaterandet, att de områden som rätten måste behandla vid sin bedömning av olika fall spänner över praktiskt taget hela vårt liv och vår livssituation. Det är alltså underligt att anföra att motivet för att ta bort en viss funktion från den allmänna rättsskipningen är att man anser att — jag använder mina egna ord — domstolarna inte har tillräcklig kompetens för att göra denna bedömning. Jag vill emellertid tillägga — även om den principiella motviljan fortfarande finns kvar hos mig — att det är möjligt att det nya marknadsrådet kan få en sådan sammansättning att säkerhet skapas för att bedömningen kommer att ske enligt svensk rättspraxis. Därför talar ju att såväl ordföranden som vice ordföranden skall vara väl förfarna i domarvärv. Dessutom kommer personer med sakkunskap på marknadsföringens område och representanter för både konsumenter och producenter att finnas med. Jag uttalar en förhoppning att rättssäkerheten inte blir åsidosatt. Min principiella synpunkt vidhåller jag likväl. Ansökan om förbud mot otillbörlig marknadsföring görs av konsumentombudsmannen. Om han inte vill göra ansökan må sådan väckas av näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. När förbud utfärdas på detta sätt kan producenten sättas i en situation som får till följd betydande ekonomiska svårigheter. Därtill kommer att beslutet, ef tersom det ligger på detta plan, alltid kommer att vara av moralisk-etisk art. Enligt den uppfattning som vi reservanter framför i reservationen III skall rättssäkerheten garanteras genom att möjlighet ges till överklagande av marknadsrådets beslut. Ingen utredning har till diskussion tagit upp frågan huruvida en sådan överklagningsrätt borde finnas. Vi reservanter anser att den borde bli föremål för utredning och förslag läggas fram för riksdagen till instansordning i marknadsföringsmål för att ge möjlighet till en överprövning av rådets beslut. Givetvis skall konsumenternas intressen tillvaratas, men om man förutsätter att konsumenterna skulle bli lidande på att en sådan överklagningsmöjlighet skapas måste — så uppfattar jag saken — detta var detsamma som att underkänna marknadsrådets rättsskipande funktion. I motionen 1II:1380 — likalydande med motionen I: 1171 — som jag varit med om att väcka behandlas också frågan om ekonomiskt förtal. Enligt den nya lagen kan sådant motverkas endast i speciella fall. Det har tidigare framhållits här att departementschefen anser att det erfordras betydligt mera vittgående bestämmelser. Jag vill återigen erinra om det utredningsförslag som ligger till grund för propositionen. Inte minst i de andra nordiska länderna har man starkt tryckt på frågan om ekonomiskt förtal och velat ha en gemensam lagstiftning. Det är därför som jag anser det vara alldeles riktigt att reservanterna här för fram krav på att bestämmelser mot ekonomiskt förtal nu utarbetas också i vårt land. Det finns trots allt — här tror jag att herr Svenning håller med mig om att det är förkastligt och inte bör få fortsätta — en form av privat konsumentupplysning, felaktiga informationer som kan lämnas genom broschyrer, tidningar eller massmedia och som kan medföra ekonomisk skada för den det berör men också för konsumenterna. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna I, II och III i tredje lagutskottets utlåtande nr 45.

Herr talman! Propositionen 57 om otillbörlig marknadsföring m.m. har i stort sett enhälligt tillstyrkts av tredje lagutskottet. Det har här talats om ett stort antal motioner som berör frågan. Det gäller sådana motioner som är väckta under den allmänna motionstiden och sådana som väckts i anledning av propositionen. Från folkpartiet föreligger motionsparet I: 235 och II: 272, som speciellt tar upp frågan om missvisande prisangivelser. I motionsparet antydes möjligheten av att i en kommande lagstiftning få in bevakning av dessa frågor i en generalklausul. Detta har nu skett och utskottet har dessutom understrukit frågan i sitt utlåtande. Jag är ense med utskottet att det inte finns någon anledning att driva den linjen vidare utan anser frågan tillfredsställande besvarad. Det är egentligen endast beträffande en fråga som jag för min del har en avvikande mening, nämligen frågan om omprövning av det nya marknadsrådets beslut. De beslut som marknadsrådet skall fatta är mycket grannlaga. De har stor ekonomisk betydelse — i varje fall kan de ha det. De blir prejudicerande då det gäller att avgöra skillnaden mellan otillbörlig och tillbörlig marknadsföring. Kanske kan man tala om god och dålig köpsed eller t.o.m. använda utredningens formulering och tala om hederliga och därmed också ohederliga metoder. Departementschefen har nu avvisat möjligheten att anföra besvär mot marknadsrådets beslut. Under remissbehandlingen och i andra sammanhang har önskemål framförts om en sådan instansordning. Man har skyllt på att det skall fattas snabba avgöranden.

Härtill kan framhållas att instansordningen med blandad administrativ och judiciell prövning också förekommer, bl.a. inom mitt eget yrke. Det senaste exemplet är för resten det som tredje lagutskottet slutbehandlade i går, nämligen frågan om tvångsförvaltning av vanhävdad fastighet, där hyresnämnden är första instans och allmän domstol andra instans — eller om det skall bli fastighetsdomstol i framtiden. Herr Svenning åberopade att det är vanligt i fråga om administrativ rätt att man inte har möjlighet att överklaga.

Naturligtvis är det väl meningen att sådana garantier skall finnas beträffande alla domstolar och alla som i övrigt har att fatta beslut här i landet. Å andra sidan har man rätt att överklaga hovrätternas utslag till högsta domstolen, men jag vet inte om man bör göra gällande att det beror på att hovrätterna inte har en sådan sammansättning att man riktigt kan lita på dem.

Med åberopande av vad jag här anfört och av de motioner jag nämnt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen III vid tredje lagutskottets utlåtande nr 45.

Herr talman! Jag står bland undertecknarna av de tre reservationer som är avlämnade i detta ärende. Reservationen I är kanske inte i sak så skiljaktig från utskottets förslag. En av de väsentliga anledningarna till att den avgivits är att vi reservanter har velat på ett kraftigare sätt än utskottet betona, att vi inte vill vara med om departementschefens misstänkliggörande av allmänna åklagares och domstolars kompetens. Vi tycker att detta misstänkliggörande är än mer betänkligt, om det sammanställs med yttranden om domstolarna i andra sammanhang som fått en mindre lycklig utformning. Enligt vår mening är det ur rättssäkerhetssynpunkt betänkligt att inrätta det ena rådet efter det andra, kanske inte så mycket med tanke på att det skapas särskilda fora för olika ärenden som med tanke på att man undandrar dessa områden en prövning i flera instanser. Vi finner inte att det viktigaste ur rättssäkerhetssynpunkt är att ärendena handläggs snabbt utan att de handläggs rätt. Om besvärsmöjligheter finns, bortfaller invändningen ur rättssäkerhetssynpunkt mot marknadsrådet, och därför har vi som står bakom reservationen I anslutit oss till förslaget om inrättande av ett sådant råd. Kvar står dock den principiella tveksamheten. Hur långt skall vi egentligen dela upp vår rättsskipning i specialdomstolar? Det är en principiellt mycket intressant fråga. Jag skall kanske inte ta upp en allmänpolitisk diskussion om den just nu, men det vore faktiskt roligt att vid något tillfälle få diskutera den med departementschefen. Vi kan inte komma ifrån att specialdomstolarna -— som sagt under förutsättning av att besvärsmöjligheter finns — kan ge ärenden en grundligare behandling, men vi riskerar också att få ett fruktansvärt lapptäcke. Någonstans måste vi sätta gränsen. Var skall den gå? Beträffande det ekonomiska förtalet anförde departementschefen att frågan om allmänna bestämmelser i ämnet får tas upp i annat sammanhang. Det vore ingenting att säga om den saken, om vi levde i ett ekonomiskt mycket stabilt samhälle, men det gör vi inte i dag. Vi har ju en våldsam strukturomvandling inom näringslivet. Det finns därför stor risk för att någon, när olika intressen kämpar om ett företag som skall strukturomvandlas, tillgriper det ekonomiska förtalet för att komma till en från sin egen synpunkt fördelaktigare uppgörelse. En liten anvisning i den riktningen ges i dagens Svenska Dagblad där revisorerna i Billmans Regulator AB har funnit sig föranledda att inskrida med ett klargörande med anledning av att samma tidning vid ett tidigare tillfälle hade skrivit, att förhållandena i företaget var kaotiska. En sådan sak kan medverka till att förhindra den strukturrationalisering i företaget som är önskvärd i ett sådant läge som det som råder i dag. Vi som står bakom reservationen II vill trycka på att frågan om utredning rörande ekonomiskt förtal och förtal mot juridiska personer måste avgöras snart. Eftersom vi har glädjen att ha departementschefen här i dag vore det roligt om vi kunde få en liten anvisning om när departementschefen räknar med att det där andra sammanhanget, i vilket dessa bestämmelser skall tas upp, kommer att inträffa. Vi tror nämligen inte att detta är en fråga som vi gång på gång kan skjuta framför oss — den måste tas upp ganska snart för att inte den strukturrationalisering som från samhället synpunkt är nödvändig i onödan skall fördröjas. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna I, IT och It.
Herr talman! Herr Wachtmeister påstod att man ifrågasätter juristernas kompetens: Jag är inte säker på att man gör det. Jag har den erfarenheten från sådana specialdomstolar som hyresnämnd och hyresråd att allmänna domstolsjurister har kopplats in, varigenom en specialdomstol har skapats i vilken även representanter för fastighetsägare och hyresgäster finns med. Dessa specialdomstolar har nu verkat i 28 år. Utvecklingen bar blivit den att man nu har fått särskilda hyresråd. Det är jurrister som arbetar på området som har fått denna titel. De har under många år som hyresnämndsordförande skaffat sig en utomordentlig kompetens som har gjort det möjligt för dem att överblicka hela :hyresoch bostadsmarknaden. Jag tror att sådana specialdomstolar har ett stort värde liksom arbetsdomstolen, som tidigare har åberopats. Det är helt enkelt: nödvändigt att vi som verkar på olika områden har tillgång till en domstol som behärskar frågorna och skaffar sig: kunskap genom att ständigt arbeta med ärenden som ligger inom deras "kompetens-' och arbetsområden.
Herr talman! Jag underkände inte, herr "Svenning, specialdomstolarnas värde — tvärtom sade jag att man inte kan komma ifrån att de som specialise rar sig kan ge frågorna en grundligare behandling. Min invändning ligger på planet: Hur långt skall vi dela upp vår rättskipning? Nu har vi hyresråd, vi kommer att få marknadsråd och det ena rådet efter det andra. Herr Svenning sade att han inte tyckte att förfarandet innebar något underkännande av de allmänna åklagarnas och domarnas kompetens. Jag har svårt att tolka departementschefens utialande på annat sätt när han säger att de allmänna åklagarna och domstolarna inte kan anses ha sådan erfarenhet av förhållandena inom näringslivet och på konsumtionsmarknaden att man kan anförtro dem några mera betydande uppgifter i detta sammanhang. Det resonemanget skulle vi kunna föra vidare och säga: De har ingen kompetens på t.ex. fiskerättsområdet. eller på jakträttsområdet. Och sedan skulle vi kunna yrka på särskilda domstolar även där. Det är kruxet i problemet.
Herr talman! Herr Wachtmeister kan ha rätt i att det behövs en deklaration beträffande hur långt man skall: sträcka sig. De områden som nu är föremål för debatt rör emellertid konsumenternas intresse, inflytande och möjligheter att verka på marknaden. När man nu skapar ett marknadsråd som skall hjälpa dem härmed borde det inte vara fel att sedan arbeta vidare på denna linje. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att skapa ett sådant system att de som arbetar på detta område, även jurister, ges möjlighet att arbeta ännu säkrare än de tidigare kunnat göra.

Herr talman! De flesta i denna kammare är säkerligen överens om att den prissättning exklusive moms som fortfarande förekommer på en del håll inom detaljhandeln är ett osunt system, som inte har någon saklig grund — det har endast till syfte att missleda kon sumenterna. Det är mot denna bakgrund som vi i motionen II: 1327 hemställt att riksdagen i anslutning till propositionen 57 skulle uttala sig för ett förbud mot ofullständig prisangivelse. Det framgår av utskottsutlåtandet liksom av herr Grebäcks anförande, att utskottet i hög grad delar motionärernas uppfattning i sakfrågan men att utskottet anser att missförhållandet lämpligen bör angripas med stöd av generalklausulen i lagen om otillbörlig marknadsföring. Som motionär vill jag gärna instämma i utskottets uppfattning på denna punkt. Med utskottets starkt kritiska skrivning angående prissättning exklusive moms bör det heller inte vara några svårigheter att genom marknadsrådet få fram ett faktiskt förbud mot missvisande prisangivelser. Jag skall också gärna medverka till att en anmälan så snart som möjligt kommer fram till marknadsrådet för bedömning. Herr talman! Med detta och med konstaterandet att propositionen 57 innebär ett viktigt steg framåt för konsumentintresset ber jag att få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 45.
Herr talman! Detta är enligt min uppfattning en så viktig fråga, att det egentligen skulle ha funnits skäl för mig att något närmare utveckla tankarna bakom detta lagförslag. Jag skall emellertid inte göra det. Det råder ju enighet i stort om att denna lagstiftning är behövlig och nödvändig, och då finns det heller inte någon anledning att fördjupa sig i de allmänna principerna bakom förslaget. Däremot skulle jag vilja anföra några synpunkter på de reservationer som fogats till utskottets utlåtande och till de motiveringar som i kammaren ytterligare anförts för reservationerna. När det gäller frågan om överklaganderätten kunde jag visserligen inskränka mig till att hänvisa till vad herr Svenning anfört — det överensstämmer helt med den motivering. som redovisats i propositionen — men jag vill därutöver gärna understryka att det enligt min mening skulle vara olyckligt med en möjlighet till överklagande. Jag tror att det skulle undergräva rådets auktoritet och framför allt förlänga handläggningstiderna på ett ytterst besvärande sätt. Jag tror inte att det är tillräckligt att, som herr Tobé gör, hänvisa till möjligheten med provisoriska beslut enligt 8 8. Jag vill gärna ytterligare understryka vad herr Svenning sade om rådets sammansättning; den tillgodoser mycket högt ställda anspråk på rättssäkerhet. För övrigt kan vi hänvisa inte bara till arbetsdomstolen — det ligger ännu närmare till hands att hänvisa till näringsfrihetsrådet. Jag vet inte om det förekommit några klagomål — jag har i varje fall inte hört det — över att det inte varit möjligt att överklaga näringsfrihetsrådets beslut. Vi har alltså en praxis att falla tillbaka på. I reservationen II begärs en utredning av frågan om ekonomiskt förtal och förtal mot juridiska personer. I denna sak vill jag bara till herr Wachtmeister säga att jag för dagen inte kan göra något annat uttalande än att denna fråga alltjämt övervägs inom regeringen. Fru Sundberg beklagade att denna lagstiftning införes i Sverige utan att förslag om liknande lagstiftning framläggs i de övriga nordiska länderna. Jag vill betona att detta i och för sig inte är uttryck för något bristande intresse för en gemensam nordisk lagstiftning i sådana här frågor. Men man får inte överbetona den sidan. Om vi här ser ett behov av en lagstiftning och har en möjlighet att framlägga förslag till lösningar får ju inte den omständigheten, att de andra nordiska länderna för närvarande inte är beredda att framlägga liknande förslag, avhålla oss från att söka lösningar på problem som i dagens läge är påträngande. Jag återkommer till herr Wachtmeis ter som tog upp frågan om specialdomstolar. Det är ju en ständig avvägningsfråga. Vår huvudprincip kan sägas vara att vi egentligen inte skall ha specialdomstolar. Jag vet inte vad herr Wachtmeister har för bakgrund till påståendet att det skulle bli fråga om ett »misstänkliggörande» av de allmänna domstolarna. Det är tvärtom så att vi har det allra största förtroende för de allmänna domstolarnas sätt att handlägga juridiska frågor och slå vakt om rättssäkerheten. Och när man har skapat specialdomstolar har det absolut inte inneburit något misstänkliggörande av de allmänna domstolarnas sätt att handlägga juridiska frågor. Åtgärden har givetvis helt berott på att man på vissa specialområden funnit att en specialdomstol är en praktisk lösning. Vi har ju lysande exempel på specialdomstolar som fyller en utomordentligt viktig funktion — här har redan nämnts arbetsdomstolen. Jag är därför mycket angelägen att bestämt deklarera att det inte finns någon soin helst grund för den tankegång som herr Wachtmeister förde fram. Vi har inte haft någon tanke på att de allmänna domstolarna inte skulle kunna handlägga de frågor vi nu talar om. Det är klart att de skulle kunna det. Men om man finner att man kan ha en specialdomstol med en sammansättning som för detta ändamål är mera praktisk skall man naturligtvis inte tveka att gå den vägen.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en liten reflexion med anledning av vad statsrådet Geijer sade angående möjlighet att överklaga marknadsrådets beslut. Jag tycker det var ett cirkelbevis. Först sade statsrådet att marknadsrådet har en så förnämlig sammansättning och så stor auktoritet att man inte behöver besvära sig mot dess beslut, till skillnad från utslag av många andra instanser i vår rättsordning som har en lika förnämlig eller kanske ännu förnämligare sammansättning. Sedan sade statsrådet att förtroendet skulle rubbas, om vi införde möjlighet att anföra besvär över rådets beslut. Detta är något av ett cirkelbevis. Förtroendet för rådet är tydligen inte större än att auktoriteten skulle brista om det fanns en möjlighet att besvära sig. Jag tycker inte det är riktigt att argumentera på det sättet.

Herr talman! Jag kanske valde orden mindre väl när jag talade om misstänkliggörande av de allmänna domstolarna. Eftersom statsrådet frågade vad som låg bakom detta, kan jag tala om att det var ett uttalande som statsrådet gjorde i början av sin ämbetstid, att halva svenska folket var rättslöst. Det visade sig sedan att det var någon missuppfattning, och därmed borde saken vara ur världen, men missuppfattningen ligger kvar och gror. Om den sätts i förbindelse med denna sak, kan det bli rätt betänkligt. Jag skall gärna ta tillbaka vad jag sade om misstänkliggörande och i stället använda ordet »underkännande» — det är nämligen vad formuleringen på s. 90 i utskottets utlåtande innebär. Har vi formulerat våra åsikter litet dåligt, både justitieministern och jag, är vi kvitt därmed. Statsrådet sade att han inte hade hört några klagomål över att näringsfrihetsrådets beslut inte kan överklagas. Jo, det har framförts ganska många klagomål, senast när det gällde avskaffandet av bruttopriser på böcker och musikalier. Då var branschorganisationerna allvarligt bekymrade över att det inte var möjligt att överklaga beslutet, men ansåg det meningslöst att ta upp en strid i denna fråga. Det är av detta skäl jag anser det farligt att utvidga detta system — med de fördelar det ändå innebär — om det inte kombineras med möjlighet tili överklagande. Ingen människa är ofelbar — det vet vi litet var. När ett skatteärende överklagas ända upp i regeringsrätten kan det hända att beslutet där fattas med tre röster mot två. Det är ändå de mest erfarna jurister som finns som kommer till så olika uppfattningar, att tre vill fria och två vill fälla, eller tvärtom. I underrätterna — varifrån visserligen de högre rättsinstanserna rekryteras men vilkas ledamöter i varje fall enligt lekmannens uppfattning inte kan vara lika erfarna — måste möjligheterna att göra misstag vara större. Det vore därför önskvärt att det funnes en utväg att få ett ärende prövat på flera håll. Ingen människa är som sagt ofelbar. Till slut vill jag tacka för att regeringen fortfarande har under övervägande frågan om bestämmelser till skydd för ekonomiskt förtal. Innebär »under övervägande> att ärendet definitivt är kastat i papperskorgen, eller betyder det att det har lagts längst ner i någon byrålåda? Man får ibland uppfattningen att »under övervägande» betyder att ett ärende är borta, medan »under välvilligt övervägande» betyder att det ligger kvar på skrivbordet eller i skrivbordslådan.

Herr talman! För att börja med frågan om det ekonomiska förtalet vill jag säga att uttrycket att ärendet övervägs inom regeringen betyder att det icke är avskrivet och icke kastat i papperskorgen, utan att det finns i blickfältet och att regeringen har att ta ställning till hur man skall förfara med frågan. Herr Tobé måste ha gjort sig skyldig till en liten missuppfattning. När vi har hänvisat till att det är väsentligt att en sådan här specialdomstol har auktoritet, menar vi att vetskapen om att marknadsrådet är första och sista och enda instans säkerligen har sin betydelse inför allmänheten. Det ger en speciell tyngd åt utslagen, som blir vägledande på ett speciellt sätt. Jag säger detta därför att det enligt min erfarenhet har utomordentligt stor betydelse för arbetsdomstolens förankring och auktoritet hos arbetsmarknadens parter att arbetsdomstolens domar inte kan överklagas. På samma sätt tror jag att det är mycket värdefullt för marknadsrådets auktoritet och ställning inför den allmänna opinionen om rådet blir första och sista instans.

Herr talman! Från och med nästa år upplöses Gotlands läns landsting i samband med att de borgerliga primärkommunerna på ön läggs samman till en kommun, som kommer att heta Gotlands kommun och som skall överta landstingets uppgifter. Detta aktualiserar vissa statsbidragsfrågor. Här gäller det närmast frågan om reglerna för skatteutjämningen. På grundval av en promemoria som har upprättats i kanslihuset och varit föremål för remissbehandling framläggs ett förslag i syfte att den gemensamma kommun som skall bildas på Gotland inte skall förlora skatteutjämningsbidrag genom reformen. Man har från Kungl. Maj:ts sida föreslagit, att Gotlands kommun skall garanteras ett skatteunderlag på 92 procent av medelskattekraften i riket mot vad som annars skulle gälla, nämligen 90 procent för primärkommun och 95 procent för landsting. I motioner har yrkats att skattekraftsgränsen för Gotlands kommun skall höjas till 110 procent från föreslagna 92 procent. Vi har, när vi behandlat detta ärende i statsutskottets femte avdelning, varit eniga om att inte tillstyrka motionerna, eftersom ett bifall till dem skulle hetyda en uppräkning av anslaget med inte mindre än 20 miljoner kronor per år räknat. Företrädare för centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har emellertid fogat ett särskilt yttrande till statsutskottets utlåtande. Vi som anslutit oss till det särskilda yttrandet anser att man bör belysa problemet något mer, innan man fattar ett definitivt beslut.

Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig över promemorian har framhållit vikten av att skattekraftsgränsen för Gotland sätts högre än 92 procent som föreslagits i propositionen.

Vi som står bakom det särskilda yttrandet har velat uttala, att det enligt vår mening föreligger starka motiv för att sätta skattekraftsgränsen för Gotlands kommun högre än föreslagna 92 procent. Men vi förutsätter då, att den utredning om översyn av skatteutjämningen som finansministern nu tillsatt skall med förtur ta upp dessa frågor till övervägande och utarbeta förslag. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än utskottets.

Herr talman!

Som det nu är ter sig den ekonomiska bilden mörk i inledningsskedet för den nya kommunbildningen. Visby A-region har den lägsta realinkomsten per sysselsatt i landet. En av anledningarna härtill är givetvis näringslivets struktur på Gotland, där inte mindre än 28 procent av befolkningen direkt har sin utkomst av jordbruket, och som bekant har jordbruket under senare år inte haft anledning att rosa marknaden. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm—Södertälje-regionen har den högsta realinkomsten, och den överstiger Visbyregionens med ca 10000 kr. per sysselsatt. Det låga inkomstläget för Gotland medför att skattekraften är den lägsta i landet. Siffrorna för 1970 visar att antalet skattekronor per invånare på Gotland är 68:07, vilket skall jämföras med 96: 01 för hela riket, och det innebär att Gotland endast har 71 procent av medelskattekraften. Som herr Eliasson i Sundborn nämnde är Gotlands geografiska läge kostnadsfördyrande och hemmamarknaden liten, vilket gör att kommunikationsfrågorna är av största betydelse för näringslivets utveckling. Statsmakternas stöd har, som herr Eliasson också anförde, hittills uteblivit, trots riksdagens upprepade uttalanden om en lösning av kommunikationsfrågorna med statligt stöd. En mycket svår balansgång väntar också den nya kommunbildningen. Ä ena sidan möter de naturliga kraven på en med landet i övrigt jämförbar service i olika avseenden, och å andra sidan möter kravet att utdebiteringen inte skall nå sådan höjd att skattetrycket får en tröskeleffekt då det gäller lokalisering till länet eller rent av blir en primär anledning till utflyttning. Lånevägen kan ju heller inte beträdas hur långt som helst när det gäller investeringar. Men vi skall inte svartmåla situationen. Med arbete och klok hushållning — och gotlänningarna är vana vid det — kan man komma långt. Vissa fördelar kan måhända också ernås med den nya kommunbildningen. En helhetsbild kan sålunda nu erhållas av Gotlands problem i stort, och en planering kan göras för hela regionen, innefattande samtliga kommunala aktiviteter. Vidare kan de resurser som finns inriktas mot vissa prioriterade mål, och eventuella felinvesteringar bör lättare kunna undvikas. Dessutom kommer den sociala och medicinska vården att ligga under samma huvudman och kan i viss utsträckning samordnas. Likadant är fallet med undervisningen. Lokaliseringspolitiken, som är livsviktig för Gotland, kan också drivas hårt och målmedvetet, och i det avseendet skulle det vara av allra största betydelse om regionen kunde föras till stödområdet. Med detta vill jag ha sagt att gotlänningarna på intet sätt tänker kasta yxan i sjön, trots att våra motioner om högre skatteutjämningsbidrag inte har tillstyrkts. Vi kommer att kämpa för vårt Gotland! Jag finner det emellertid ofrånkomligt att regeringen omprövar sin i vissa avseenden passiva inställning till Gotlands problem, vilka måste lösas snart. Jag tänker då närmast på lokaliseringsoch kommunikationsfrågorna. I det särskilda yttrande som fogats till statsutskottets förevarande «utlåtande framhålles att starka skäl talar för att skattekraftsgränsen för Gotlands kommun blir högre än föreslagna 92 procent, och man förutsätter att utredningen för översyn av skatteutjämningsbidragen med förtur tar upp dessa frågor till övervägande och förslag. Detta är ett betydelsefullt uttalande, som jag hoppas kommer att beaktas av den nu tillsatta utredningen.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 120 behandlas Kungl. Maj:ts framställning om anslag för kommande budgetår till skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Det föreligger också en hel del motioner i ämnet.

I samband därmed borde, enligt uttalandet, utredningen få i uppdrag att utreda frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Av de direktiv, som vi haft tillfälle att studera i femte avdelningen, framgår det att den utredning som finansministern sålunda aviserat kommer att ta upp en hel del frågor som har samband med det s.k. skattepaketet.

Däremot skall utredningen inte, som riksdagen önskade — åtminstone i lämpliga delar — se över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Finansministern har här inte följt riksdagens uttalande. Civilministern har tillsatt en utredning som skall behandla ansvarsoch uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och som i hög grad föranletts av de utredningar vilka gjorts beträffande länsdemokratin och länsförvaltningens framtida organisation. Först sedan denna utredning klargjort ansvarsoch uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun anser regeringen tiden mogen att ta upp frågan om kostnadsfördelningen. Det kommer alltså att dröja åtskilliga år innan kostnadsfördelningsproblemet blir utrett och föremål för förslag till riksdagen. I ett antal motioner har det föreslagits åtgärder som syftar till en bättre utjämning av de ekonomiska olikheterna mellan kommunerna än det nuvarande skattesystemet ger. Motionerna har väckts av företrädare för flera partier — också det socialdemokratiska partiet — och det problem som tas upp är framför allt de betydande olikheter som föreligger beträffande de kommunala bostadstilläggen.

Det gäller framför allt många glesbygdskommuner, inte minst i skogslänen men också på andra håll i landet. Motionärerna är alltså ense om vad som är problemet men har något olika förslag till lösning. I vissa fall har det förordats att ett statligt grundbidrag med visst belopp skulle utgå till kommunerna för varje pensionär som har bostadstillägg. Detta skulle i någon mån kunna verka utjämnande, men det förefaller mig inte vara tillräckligt. Jag vill i detta sammanhang peka på uppgifter som lämnats i den socialdemokratiska motionen och som jag tycker på ett mycket bra sätt belyser problemen. Det gäller förhållandena i en Norrlandskommun jämfört med en kommun här i Storstockholmsområdet, och det visar sig att skillnaden i kostnad för bostadstilläggen är utomordentligt stor, om man ser till vad det betyder för utdebiteringen. Detta har naturligtvis också sin grund däri att de skilda kommunerna har mycket olika antal pensionärer procentuellt sett. Det finns som bekant kommuner i detta land med en relativt ung befolkning — ett inflyttningsöverskott — så att endast några få procent av befolkningen är pensionärer, medan i andra kommuner över 30 procent av befolkningen utgörs av folkpensionärer. Utskottets majoritet har velat hänvisa till att då frågan var uppe i fjol uttalade sig utskottet för generellt verkande regler i skatteutjämningssyfte — regler som alltså inte innebär någon detaljkontroll och inte inverkar på kommunernas självbestämmanderätt. Detta bör enligt utskottsmajoritetens mening även i fortsättningen vara huvudprincipen i skattesystemet. Härvidlag råder egentligen inte några delade meningar mellan oss reservanter och utskottsmajoriteten. Jag tycker inte att man bör gå ifrån denna huvudprincip, i varje fall inte så länge det finns outnyttjade möjligheter att åstadkomma en bättre skatteutjämning med generellt verkande regler. Detta är väl ännu inte utrett, utan den nya utredningen bör studera saken. Det är detta som vi reservanter från mittenpartierna önskar understryka. Vi har, eftersom utskottsmajoriteten avstyrkt motionerna, velat framhålla att vi delar motionärernas uppfattning att den nuvarande skatteutjämningen inte är tillräcklig för att trygga en önskvärd utjämning av skillnaderna i kommunala bostadstillägg till pensionärerna.

Men trots detta föreligger en skillnad — om jag inte missminner mig — på 6 å 7 kr. mellan kommuner med högre och kommuner med lägre utdebitering.

s. v. Efter allt tal som här förts om jämlikhet hoppas jag att vi är ense på den punkten. Eftersom finansministern i sina direktiv uttalar att översynen skall syfta till en bättre skatteutjämning än den nuvarande är det inget tvivel om att vi är helt överens om syftemålet. Vi reservanter har emellertid menat att man ändå måste ta med problemet om de kommunala bostadstilläggen i utredningens arbete och då speciellt uppmärksamma dem. Man måste försöka finna en lösning på detta problem inom ramen för en generellt verkande skatteutjämning. Man bör alltså beakta de nämnda faktorerna utan att därför tillgripa kontrollåtgärder och ett mer eller mindre invecklat skattebidragssystem. Först sedan denna väg inte visat sig vara framkomlig finns det anledning att överväga om man skall tillgripa någon av de former för statsbidragsgivning som motionärerna pekat på. Om vi menar allvar med vårt tal om jämlikhet, allvar med att vi skall eftersträva en bättre skatteutjämning, är det viktigt — det bör understrykas — att vi har generella, enkla regler.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

Herr talman! Eftersom jag befinner mig bland undertecknarna av motionen II: 317 vill jag anföra några synpunkter. Det statliga skatteutjämningsbidraget, sådant detta utformades av 1965 års riksdag, har utan tvivel betytt ofantligt mycket för kommunernas ekonomi. Däremot är det kanske angeläget att erinra om att när vi fattade beslutet förelåg delade meningar om huruvida man skulle kunna tänka sig ett skatteutjämningsbidrag av detta slag utan att samtidigt ha vissa specialdestinationer. Ut märkande för förhållandet mellan stat och kommun under många år har varit att vi tagit bort fler och fler av specialdestinationerna, och detta är säkerligen riktigt.

Efter det att vi väckte våra motioner under den allmänna motionstiden har finansministern tillsatt en utredning om översyn av skatteutjämningsbidragen. Dessutom har civilministern erhållit bemyndigande att tillsätta en beredning för att göra just den utredning som herr Eliasson i Sundborn har talat om och som avser uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. En sådan organisatorisk utredning måste givetvis företas. Det pågår en ständig överflyttning av samhällsuppgifter mellan stat, landsting och kommun, och vad som härvid måste vara utslagsgivande är att det organ i samhället som är bäst lämpat att sköta en viss uppgift också skall göra det. Därför är det mycket angeläget att denna utredning, som kommit till stånd på beställning av riksdagen efter ett enhälligt statsutskottsutlåtande i fjol, nu arbetar och arbetar snabbt. Jag tror alltså att den riktiga vägen är att man först gör denna utredning om uppgiftsfördelningen innan man ger sig in på en alltför genomgripande omfördelning av kostnaderna.

Det är angeläget för mig att få veta huruvida statsutskottet har den meningen att utredningen skall kunna gå in på just detta område och ta hänsyn även till kostnadsposter som — enligt vad vi visat i vårt motionspar — är av så olika tyngd i olika kommuner. Om i Bjärtrå kommun kostnaden per skattekrona för kommunala bostadstillägg efter avdrag av från staten tillskjutet skatteunderlag uppgår till 1:55 kr., är den t.ex. i Järfälla bara 23 öre. Det nuvarande skatteutjämningssystemet är ett trubbigt instrument när det gäller att göra en rättvis fördelning.

Herr talman! Vissa frågor återkommer årligen, oberoende av hur de tidigare har behandlats. även om önskemålen helt har infriats kommer de ändock tillbaka för förnyad handläggning. De kommunala <skatteutjämningsbidragen är en fråga som har debatteras här i riksdagen åtminstone hela detta sekel. Från tidig ungdom minns jag att man diskuterade kommunernas <skatteproblem. Den ena utredningen efter den andra försökte komma till rätta med den problematiken. Man har alltid slagit vakt om den kommunala självbestämmanderätten, rätten för de kommunala församlingarna att själva forma sin politik. Om man vill gå ett steg längre — vilket jag förmodar att det finns ringa om ens någon resonans för — skulle man ju kunna välja det franska systemet, där statstjänstemän bestämmer hur man skall ha det i kommunerna. Men jag tror inte att det systemet skulle vara genomförbart här. Vi måste hela tiden ha i blickfältet att kommunernas självbestämmanderätt skall bevaras. Samtidigt måste vi undersöka i vilken utsträckning vi genom en utjämnande politik kan förbättra läget för kommuner med svag ekonomi. Den utveckling som har ägt rum under de senaste åren visar att det samhälleliga stödet har vuxit från ett synnerligen blygsamt belopp till att enligt förslaget för kommande budgetår bli 1680 miljoner kronor. Jag tycker personligen att det är en aktningsvärd utveckling. Enligt de undersökningar som verkställts har stödet också haft en starkt utjämnande effekt. Det hindrar inte att det återstår problem att lösa på detta område. Därför hemställde också statsutskottet förra året om en ny utredning, och denna hemställan bifölls av riksdagen. Kungl. Maj:t har nu beslutat att tillsätta denna utredning. Den skall göra en översyn av det nuvarande systemet och undersöka i vad mån ytterligare förbättringar kan åstadkommas. Herr Ekström frågade mig om man av direktiven kan utläsa att de i motionerna anförda synpunkterna är beaktade. Jag kan inte svara på annat sätt än att i direktiven i viss utsträckning talas om en utjämning mellan kommunerna och att vissa delproblem som har uppstått skall lösas. Däremot finns såvitt jag minns rätt inget uttalande om specialdestinationer. Vi har också varit överens om att specialdestinationerna bör avvecklas. Om riksdagen har den uppfattningen att den kommunala skatteutjämningen i första hand skall ta sikte på kommuner med låg skattekraft och svag ekonomi över huvud taget är det enligt min mening oriktigt att använda specialdestinationer. Sådana går både till en kommun som Järfälla och till skatte svaga kommuner. Det är bättre att använda de medel, som vi eljest skulle ha haft till specialdestinationer, till att öka skatteutjämningsbidraget som i huvudsak går till de ekonomiskt svaga kommunerna. När herr Eliasson i Sundborn talade om att de problem som kommunerna har måste betraktas som mycket allvarliga konstaterar jag bara att han i allt väsentligt slog in öppna dörrar. I enlighet med riksdagens önskan har Kungl. Maj:t beslutat tillsätta en utredning beträffande hela det kommunala skatteutjämningssystemet. Utredningen skall undersöka, om systemet kan göras effektivare och bättre i syfte att nå ytterligare utjämning mellan kommunerna. Att denna utredning inte skall ta upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun beror på att en utredning i vilken kommunförbunden är företrädda pågår inom civildepartementet. Man måste ha underlag för att bygga sin bedömning på hur denna kostnadsfördelning mellan stat och kommuner skall se ut. Det har varit tradition i riksdagen att vi först tar reda på vad vi skall göra och hur vi skall gå till väga och sedan fattar besluten. Det är avsikten också i detta fall. När vi har fått den problematiken klarlagd och dessutom har bestämt vilka uppgifter som staten respektive kommunerna skall svara för har vi erhållit kompletterande underlag för åtgärder på kommunalskatteutjämningens område. Jag förutsätter att vi därefter skall kunna åstadkomma betydande förbättringar i det nuvarande systemet, som ändå är ett synnerligen gott instrument för att hjälpa kommunerna, jämfört med förhållandena tidigare.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

Herr talman! I motionerna I: 94 och II: 108 har vi tagit upp problemet om skillnaderna i de kommunala bostadstilläggen mellan olika delar av landet. Frågan om folkpensionärernas . materiella standard har blivit beroende av i vilken kommun de är bosatta. Det förhållandet är naturligtvis helt oefterrättligt, inte minst mot bakgrunden av den jämlikhetsdebatt som fördes i riksdagen häromdagen. Om man över huvud taget skall dra några slutsatser av bekännelserna till jämlikhetsprincipen måste det väl vara, att man inte accepterar en sådan ojämlikhet för landets folkpensionärer. Det kommunala bostadstillägget måste ses som en del av ett pensionssystem för vilket staten bär huvudansvaret. Samhällets samlade resurser måste vara avgörande för den standard som skall tillerkännas = folkpensionärerna. Men detta är inte fallet. Nu förklarar utskottet att med föreliggande förslag angående skatteutjämningsbidrag till kommunerna bör yrkandet i motionerna 1:94 och II: 108 — alltså vpk-motionerna — inte föranleda någon riksdagens åtgärd. För att vara på den säkra sidan tillfogar utskottet en hänvisning till sitt utlåtande förra året, vari det underströk sin uppfattning om huvudprinciperna i skatteutjämningsssystemet. Men, herr talman, vi motionärer anser inte att syftet med våra motioner har blivit tiligodosett. Vårt yrkande om ett statligt grundbidrag till kommunerna för utgivande av kommunala bostadstillägg motiverar vi bl.a. med att den av riksdagen i fjol begärda utredningen angående kostnadsfördelningen mellan stat och kommun ännu inte blivit tillsatt. Vi anförde då — vilket för övrigt är alltför väl känt — att sådana utredningar kan förutsättas ta en rundlig tid i anspråk. Under tiden växer bekymren för kommunerna. I de ekonomiskt mest svaga kommunerna är det bl.a. folkpen sionärerna som kommer i kläm. Det vill vi inte vara med om. Sedan åberopade motioner skrevs har det klarlagts' att det kommer 'att ta åtskillig tid innan ens den av riksdagen begärda utredningen blir tillsatt. I Kommunförbundets tidskrift nr 5 i år uttalades den förmodan att denna utredning inte kan bli aktuell förrän under 1970-talets senare del. Detta är minst sagt anmärkningsvärt och vittnar om en inte alltför stor respekt för av riksdagen fattade beslut. Den förbättring beträffande skatteutjämningsbidragen som nu föreslås kan inte anses motsvara rimliga anspråk när det gäller att åstadkomma den stimulans som fordras för att nå en behövlig uppräkning av de kommunala bostadstilläggen i en rad kommuner. I detta sammanhang vill jag hänvisa till en annan omständighet, nämligen kompensationen till kommunerna i anledning av det nyligen fattade beslutet i skattefrågan. Utskottet hänvisar ju till bevillningsutskottets betänkande nr 40 angående skattereformen. Kommunerna lovas visst och sant kompensation för grundavdragets höjning. Men inte för den höjda mervärdeskatten! Enligt Kommunförbundets beräkningar betyder den höjda mervärdeskatten 30 å 40 öre per skattekrona. Denna omständighet gör det så mycket mer befogat att besluta i enlighet med det av oss ställda yrkandet. Jag kan alltså, herr talman, inte acceptera utskottets hänvisningar som skäl för ett avslag på våra motioner och ber därför att få yrka bifall till motionerna I: 94 och II:108.

Herr talman! Man kan ju argumentera om jämlikhet på många olika sätt. Men om man nu argumenterar för att alla kommuner skall få ett grundbidrag på 500 kr., så innebär det att man vill ge 500 kr. till de rika kommunerna och 500 kr. till de fattiga kommunerna. Det är väl ingen jämlikhet! Beträffande uttalandet att utredningen om den nya skatteutjämningen skulle tillkomma först i slutet av 1970-talet vill jag erinra om att Kungl. Maj:t den 20 mars i år i konselj beslöt att tillsätta en dylik utredning.

Herr talman! Under denna punkt behandlas också motionsparet 1: 753 och II: 871 som jag och några medmotionärer väckte under den allmänna motionstiden. Motionerna tar bl.a. upp de kommunala bostadstilläggens storlek och möjligheterna att få en utjämning till stånd mellan olika kommuner. Genom det beslut som riksdagen för några år sedan fattade bekostas bostadstilläggen numera i sin helhet av kommunerna. Därför har kommunerna också att själva bestämma storleken av dessa bostadstillägg. Detta har lett till avsevärda variationer mellan olika kommuner. En del kommuner betalar hela bostadskostnaden upp till en viss storlek på bostaden under det att andra kommuner nöjer sig med ett större eller mindre schablonbelopp. Detta kan, såsom vi säger 1 vår motion, sammanhänga med olika ekonomiska förutsättningar i de skilda kommunerna men kan också bero på befolkningens :åldersfördelning. Det finns kommuner där pensionärerna utgör 27 procent av invånarna — jag har exempel på det från mitt län — under det att pensionärerna i andra kommuner kan utgöra 5 å 10 procent av befolkningen. Det är klart att detta leder till skillnader i bostadstilläggens storlek. Som sagts här tidigare är det önskvärt att en utjämning kan komma till stånd. Frågan är då på vilka vägar man skall söka sig fram för att nå det målet. Vi har i vår motion hemställt att den av riksdagen 1969 begärda utredningen angående <kostnadsfördelningen mellan stat och kommun också skall få i uppdrag att överväga lämpliga statliga åt gärder för en utjämning av skillnaderna i de utgående kommunala bostadstilläggen. Nu har man — och det med rätta — fäst uppmärksamheten på att det har tillsatts en kommitté som skall se över skatteutjämningssystemet. Det är möjligt att man på den vägen kan komma fram till en lösning. Det är också möjligt att man kan lösa problemet på annat sätt. Vi har i vår motion inte velat anvisa vare sig någon bestämd väg att gå — vi har bara antytt vissa möjligheter — eller något bestämt belopp. Jag har velat med dessa få ord stryka under att det finns ett starkt behov av att på något sätt försöka få till stånd en utjämning på det här området.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

Herr talman! Jag vill säga till herr Lindholm att när jag kritiserar att man inte på något sätt har tagit upp kostnadsfördelningsproblemet i samband med = skatteutjämningsfrågan innebär det att jag håller fast vid den ståndpunkt som herr Lindholm och jag intog i fjol. Med det utredningssystem, som regeringen nu har gått in för, kommer vi med all säkerhet inte att få kostnadsutjämningsfrågan lagd på riksdagens bord förrän tidigast i slutet av 1970 talet, medan statsutskottet i fjol på förslag av sin femte avdelning skrev att man vid översynen av skatteutjämningssystemet också borde se över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag kan mycket väl förstå att frågan om uppgiftsfördelningen måste tas upp, och jag har inte heller ansett att den skulle lämnas helt åt sidan i detta sammanhang — i vart fall är det nödvändigt att utreda den för att man skall kunna åstadkomma en bättre skatteut jämning — men detta gäller ju den snö som föll i fjol och tidigare år. Nu kan vi inte göra någonting åt den saken.

Till herr Ekström vill jag säga att jag är glad för att det i direktiven klart sägs att man åsyftar en bättre skatteutjämning. Det ges också en del exempel på vad man skall beakta, men pensionärernas bostadstillägg nämns inte alls i sammanhanget, och detta är skälet till att det fogats en reservation till utskottets utlåtande.

Nu står det inte så, utan utskottsmajoriteten hänvisar bara till fjolårets uttalande om specialdestinationer och avstyrker motionerna. Jag hoppas att ledamöterna av utredningen ändå kan ta upp frågan, även om jag inte kan finna att det blir så värst mycket lättare med hänsyn till de skrivningar som har gjorts i utlåtandet och i direktiven. Men jag hoppas ändå att man skall kunna bättre beakta våra önskemål. Sedan vill jag säga till herr Lindholm att vi skall inte alltför mycket diskutera om specialdestination i detta sammanhang. Jag vill stryka under att det avgörande inte är, om man skall ha specialdestination eller inte. Det är önsk värt att undvika specialdestination och få generellt verkande regler. Kravet på jämlikhet och likvärdig standard för pensionärerna eller likvärdiga förhållanden när det gäller grundskolan, som statsmakterna har ålagt kommunerna att åstadkomma, är väl ändå viktigare än formerna för statsbidragsgivningen. Herr Lindholm och jag är överens om det önskvärda i att undvika specialregler, men man kan inte därav dra slutsatsen att man a priori skall säga nej till sådana innan man vet om det är möjligt att på ett tillfredsställande sätt lösa jämlikhetsproblemet med generellt verkande regler. Så ytterligare en sak: Låt oss inte tala illa om specialdestination, även om divergenserna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna som sagt inte gäller den saken. Specialdestinationer kan verka direkt skatteutjämnande, även om herr Lindholm inte tycks mena det. Jag kan som exempel nämna statsbidrag till skolskjutsar, som i och för sig är skatteutjämnande. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag begärde ordet för ett kort genmäle till herr Eliasson i Sundborn, då han framhöll att han håller fast vid den ståndpunkt han intog i fjol och ville göra gällande att jag hade gått ifrån den ståndpunkten. Jag har ingalunda gått ifrån den ståndpunkt vi intog i fjol i sakfrågan, men jag är inte så dogmatisk att jag i dag, bara därför att den av finansministern tillsatta skatteutredningen inte kan lösa problemet med kostnadsfördelningen, säger nej till de betydande lättnader för kommunerna som skatteutredningens förslag säkerligen kommer att leda till. Jag är beredd att acceptera de förbättringarna som ett första steg — sedan civildepartementet genomfört sin utredning om uppgilftsfördelningen mellan stat och kommun tar vi det andra ste get. Skulle vi däremot gå herr Eliassons väg, kan vi inte godta den skatteutredning som finansministern nu har tillsatt, utan då måste vi först klara ut uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun för att se vilka uppgifter staten skall betala för. I så fall fördröjs genomförandet av en för kommunerna betydelsefull förbättring. Herr Eliasson förde ett underligt resonemang om jämlikhet. Nog är det egendomligt att man vill ha kvar specialdestinationer på vissa områden fastän man är principiell motståndare till specialdestination. Vilken uppgift har skatteutjämningen? Jo, den har till uppgift att bereda de ekonomiskt svaga kommunerna möjlighet att ge sina medborgare ungefär samma standard som de bättre ställda kommunerna kan ge sina medborgare. Tillämpar vi specialdestination, missar vi den poängen.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition 31 föreslås att den nuvarande militärmusiken omorganiseras till en regionmusikorganisation den 1 juli 1971. Departementschefen ansluter sig därvid till 1968 års musikkommittés förslag, som bl.a. innebär indragning av musikkåren i Eksjö. Detta förslag har mötts av starkt negativ reaktion från Eksjöområdet, och man kan fråga sig vad som föranlett förslaget om indragning av musikkåren i Eksjö. Förutom Eksjö har endast Göteborg drabbats, men i Göteborg med dess två statsunderstödda orkestrar, en symfoniorkester på 80 man och Stadsteaterns orkester, kan givetvis en militärmusikkår tas bort utan att musiklivet skadas. För Eksjö och för hela nordöstra Småland innebär däremot indragningen av militärmusiken ett dråpslag mot det nu relativt blomstrande musiklivet. Invändningar mot denna indragning har också gjorts av ett flertal remissinstanser. En rad starka skäl talar för bibehållandet av musikpersonal i Eksjö. Eksjömusikerna är verksamma som lärare och pedagoger och alltså aktiva inom den musikaliska bildningsverksamheten i en rad kommuner kring Eksjö. | Musikkommittén har anfört att musikbehovet i Jönköping och Eksjö samman lagt inte är större än att det kan tillgodoses vid verksamhetens förläggning till Jönköping. Enligt vår mening har det hittills visat sig finnas ett klart behov av aktiv musikverksamhet upp: byggd kring en musikavdelning i Eksjö. En indragning av verksamheten skulle medföra att musiklivet och bildningsverksamheten inte kan tillgodoses i samma grad som hittills. Även lokaliseringsskäl talar starkt för att verksamheten i Eksjö behålles. En centralisering av kulturutbud och kulturbildningsverksamhet leder till att svagare landsdelar och områden blir eftersatta. ”Totalkostnaderna för att i längden kunna tillgodose behoven i dessa områden stiger med graden av centralisering. Den musikverksamhet som redan är väl etablerad i Eksjöregionen är stimulerande för denna region. Jag hade helst sett att riksdagen bifallit motionen II: 1374, eftersom starka skäl talar för att inom den nya organisationen förlägga en musikavdelning till Eksjö som en enhet inom den sydöstra regionen utöver de redan föreslagna: Jönköping, Växjö och Halmstad. Då emellertid så inte har skett ber jag att få yrka bifall till det förslag som återfinnes i reservationen 2 till statsutskottets utlåtande nr 121.

Herr talman!

Jag har ingen anledning att här yrka något annat än bifall till reservationen 2, som går ut på att rädda musiken åt Eksjö, men jag vill säga några ord om den föreslagna indragningen av militärmusiken i Göteborg. Föredragande departementschefen stöder sig på ett förslag från 1968 års musikkommitté, enligt vilket de samlade civila orkesterresurser som finns i Göteborg anses kunna tillgodose det allmänna musikbehovet. Det går naturligtvis inte att förneka detta, och det vill jag heller inte göra. Det finns ganska betydande civila musikresurser i Göteborg. Men det är inte den saken det gäller i första hand. Det hänvisas i sammanhanget till att de ganska omfattande militära representativa uppgifterna för musiken i Göteborg kan fullgöras av enheterna i t.ex. Borås och Uddevalla, men jag är inte helt övertygad om att det talet håller. Jag kän inte finna annat än att man måste ställa sig mycket skeptisk till förslaget att beröva rikets andra stad dess militärmusik, speciellt med hänsyn till de många representativa — inte minst sjömilitära — uppgifter som alltid åvilat och även framdeles kommer att åvila Göteborg. Nu har också såväl länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län som Göteborgs stad föreslagit att en musikavdelning bibehålles i Göteborg. Man har därvid åberopat de stora militära och stadsceremoniella behov som föreligger inom Göteborgsområdet. Liknande synpunkter har anförts även från annat håll — marinchefen och de berörda lokala och regionala försvarsmyndigheterna har också rest en rad invändningar mot indragningen. Jag ber, herr talman, med dessa få ord få hemställa om bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag kan helt ansluta mig till de två tidigare talarna. Jag har tillsammans med några andra kammar ledamöter väckt en motion. Vi menar att det är angeläget att den organisationskommitté som kommer att tillkallas för att genomföra omorganisationen bör beakta vissa mycket angelägna problem beträffande organisationen av regionmusiken. Faktum är väl — vad jag kan förstå — att det inte skall bli någon större skillnad i praktiken alldenstund dessa militärmusikkårer i mycket stor utsträckning ägnat sig även åt den civila musiken. Men det finns dock anledning att slå vakt kring själva militärmusiken som sådan och det gjorde utskottet enhälligt 1968, då man tog principbeslutet och därvid kraftigt underströk att det också var nödvändigt att en viss militär status skulle behållas. Det är därför som vi i vår motion har yrkat på att det borde vara en civilmilitär status i fortsättningen. Det är onekligen på det sättet att om dessa musikkårer skall kunna uppträda i militära sammanhang så måste de mannar — och de damer som visst också skall vara med i dessa musikkårer — ha en viss utbildning för att kunna uppträda på ett sätt som lämpar sig i samband med militära parader och annat. Nu säger man från utskottets sida att man inhämtat att förefintliga skillnader mellan civilmilitär och civil status inte är av praktisk betydelse för personalens möjligheter att fullgöra militärmusikaliska uppgifter i den nya organisationen. Man säger också att möjligheten och skyldigheten att delta i den för dessa uppgifter avsedda utbildningen, liksom möjligheten att bära uniform, inte synes påverkas i något avseende som är av intresse i nu förevarande sammanhang. Jag kommer av denna anledning inte att yrka bifall till motionen då jag hoppas att vad utskottet här inhämtat också skall visa sig vara riktigt i praktiken, så att vi i fortsättningen alltjämt kommer att ha musikkårer som verkligen också kan kallas militärmusikkårer.

Herr talman! Då det gäller utbudet av musik till folket i allmänhet kan man glädja sig åt den ökade insikten om samhällets skyldighet att medverka på detta område. Det stöd som ges till rikskonserter är ett uttryck för detsamma. Det har också i andra sammanhang framhållits att samhället bör tillgodose detta faktiska behov bland medborgarna. Det förslag till regionmusikens organisation som nu föreligger till behandling är ytterligare ett uttryck för viljan att vidga möjligheten för medborgarna att få tillgång till god musik. Det är klart att man när man bygger ut en sådan organisation eftersträvar att täcka så stora områden som möjligt. Man eftersträvar också att inom ramen av disponibla resurser göra en så rättvis fördelning som möjligt. Vi hade ju en lång debatt, under en och en halv dag, om behovet av att ge Norrland ett bättre näringsliv. Jag tror att det också föreligger ett behov av att ge Norrland ett ökat utbud på det kulturella området. Om man nu skall genomföra den jämlikhet, som man talar om, också på detta område betyder det att de som är rikare försedda får avstå något för att ge åt dem som har det sämre ställt. Inom ramen av de disponibla resurserna har vi nu nödgats göra vissa omdisponeringar. Jag kan mycket väl förstå att man i Eksjö tycker att man skall ha sin musikkår kvar. Jag minns att när man beslöt att flytta musikkåren vid 114 från Gävle till Falun, så tyckte vi i Gästrikland att vi borde ha musikkåren kvar. Men man får ju, när det nu gäller att se till de totala möjligheterna att vidga tillgången till musik, böja sig för att vissa lokala intressen inte helt kan tillgodoses på gammalt traditionellt sätt. Det är fråga om att visa solidaritet med de orter som hittills har haft ett svagt utbud på musik. Jag tror att vi genom denna regionorganisation kan vidga möjligheterna härvidlag, framför allt på orter där förutsättningarna för musikaliska upplevelser tidigare varit mycket blygsamma. Vad gäller herr Magnussons i Borås motion, så har herr Magnusson såvitt jag förstår tolkat utskottets uttalande riktigt, och jag har inte anledning att ytterligare polemisera på den punkten. Herr talman! Denna fråga skall ju också bli föremål för ytterligare organisationsbearbetning, och jag förutsätter att man därvid eftersträvar att nå största möjliga rättvisa mellan de olika orternas berättigade intressen. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag anser att herr Nordstrandh har underskattat de musikaliska resurser som verkligen finns i Göteborg med omnejd. Det finns en omfattande statsunderstödd orkesterverksamhet som är knuten till Göteborgs teateroch konsertaktiebolag. Då är enligt min mening området väl tillgodosett — vi har de resurser för musikverksamhet som vi behöver i Göteborgs stad. Det finns alltså samlade civila orkesterresurser som tillgodoser även dettå behov. Det behövs en starkare civilisering av musiklivet, och den krigiskt orienterade militärmusiken bör vi ha så litet som möjligt av.